Herr talman! Låt mig börja med att belysa frågan om indexmedlen. Det är riktigt som Per Petersson säger, att vi hade ett annat system häromåret. Men det var också ett betydligt större belopp som då drogs in, utan att protesterna var särskilt stora. Att det just det året kanske rådde en speciell överkompensation för försvarets del berodde ju också på att det gick så dåligt för svenska folket rent allmänt, vilket präglade en del av den borgerliga regeringsperioden. Min fråga till folkpartiet gällde egentligen en enda sak, Eric Hägelmark. Det var huruvida direktrekryteringen till de civila delarna av totalförsvaret var den stora lösningen på ert ekonomiska problem. Den frågan fick jag inte något svar på, utan Eric Hägelmark värjde sig med precis samma argument som tidigare i dag, nämligen att de praktiska problemen får lösas av dem som skall handlägga frågan i ett senare skede. Sedan till Nils Berndtson. Låt mig direkt säga att det inte på något sätt var meningen att den inställning ni har när det gäller den civila produktionen skulle uppfattas som förklenande. Men låt mig ändå belysa litet av de problem som finns i frågeställningen. Om det vore så enkelt att de försvarsmaterieltillverkande företagen i dag hade utrymme för eller tillgång till civila produkter som vore möjliga att placera på en marknad, så är jag ganska säker på att de parallellt med den nuvarande produktionen också skulle inkluderas bland företagens produkter och marknadsföras. Jag menar att det knappast föreligger någon naturlig regel som säger att det just i ett skede där en tillverkning av en militär komponent — eller av en del till försvarsverksamheten — tar slut, så blir det utrymme för och tillgång till en civil produkt för direkt marknadsföring. Jag tror att det är betydligt svårare än så. De formuleringar som nu finns i utskottets skrivning belyser kanske till en del dessa problem. Det förutsätts alltså en aktivitet och en målmedvetenhet från företagens sida om de med framgång skall kunna lösa problemen. Vi har inte ändrat vår grundsyn, även om inte formuleringen är ordagrant densamma som tidigare.
Herr talman! Direktrekryteringen till civilförsvaret skulle, som jag ser det, innebära besparingar. Jag förutsätter naturligtvis då att utbildningen inom civilförsvaret kommer att bli väsentligt billigare än inom det militära försvaret till följd av kortare utbildningstid, lägre kapitalförslitning och mindre förbrukning av förnödenheter. BI. a. bortfaller ammunitionsförbrukningen. Men det kanske ändå viktigaste i sammanhanget är att man får ett bättre civilförsvar. Man kan utbilda även de värnpliktiga inom civilförsvaret, vilket knappast sker i dag, då man får personal som är över 47 år. Jag har nyligen varit på CUFA i Revinge och sett vilka tunga jobb de har. Röjdykning får exempelvis egentligen inte personal utföra som är över 40 år, och det skulle inte civilförsvaret få syssla med — om man inte bryter mot bestämmelserna, vilket man gör i dag. Jag vill nämna en annan sak, som jag glömde i mitt förra inlägg och som jag tyckte att Roland Brännström bagatelliserade, nämligen de fem tjänsterna vid civilförsvarsstyrelsen. Vi har ansett att dessa fem tjänster behövs bättre vid civilbefälhavarkanslierna. Den uppfattningen hade vi i utskottet förra året, och vi har inte ändrat oss. När man nu anför att den tunga arbetsbördan ligger på civilförsvarsstyrelsen just under de närmaste två tre åren och att arbetsmängden sedan trappas ned igen, kan det väl vara vettigt med en omorganisation sådan som den föreslagna.
Herr talman! Det var bra att Roland Brännström klargjorde innebörden av sitt yttrande. Han säger sedan: Om det vore så enkelt att det fanns andra objekt som tar över när den militära produktionen upphör. Men det är ju kärnfrågan, Roland Brännström. Det är inte enkelt. Man gör inte en omställning från den ena dagen till den andra. Det är därför det krävs en långsiktig planering — och det är där som statsmakterna bör gå in. Viggenperioden borde ha använts mycket mer aktivt för att söka nya objekt. Jag är övertygad om att det finns många områden i samhället där de här resurserna skulle komma till god användning, men jag anser att man inte ens har utnyttjat de resurser som finns i nära anslutning till flygplansindustrin. Linköping har exempelvis forskningsresurser, som säkert skulle behöva sättas in i en sådan planering. Jag skall erinra om vad den nya LO-ordföranden, som tillträder om någon dag, sade just om satsningarna på JAS. Han sade: Industrin tar fram flygplanen och staten betalar utvecklingskostnaderna och garanterar avsättningen. — Den typen av satsningar skulle kunna göras på en mängd andra områden, inom energin, sjukvården, jordbruket, kollektivtrafiken, sade han i en tidningsintervju. Det är vad det handlar om: Väldiga resurser satsas nu på det militära flyget. Man borde satsa någorlunda motsvarande resurser för att utveckla teknik på andra angelägna områden. Då skulle vi inte behöva komma i den situationen att arbetare och tjänstemän inom flygplansindustrin skulle hotas av arbetslöshet den dag JAS-projektet är slutfört — om det kommer till stånd. Enligt Roland Brännström och socialdemokraterna i övrigt skall det ju inte följa någon ny flygplansproduktion efter JAS — och då måste det finnas utarbetade planer, som kan sättas i verket för att säkra tryggheten och inte minst utvecklingen i de bygder som har varit beroende av flygplanstillverkningen.
Herr talman! Låt mig börja med frågan om direktrekrytering till civilförsvaret. Jag tror att vi som följt debatten kan påminna oss att det inte har framförts särskilt starka önskemål från dem som skall ha personalen om att rekrytera ungdomar direkt till den verksamheten — just beroende på de brister som finns i yrkeskunskap och erfarenhet hos dessa grupper. Jag tror inte att detta är en särskilt framkomlig väg. Det går naturligtvis att bättra på deras kunskaper genom en specialutbildning, men det finns ändå betydande problem med en sådan rekrytering. Det är väl det som gör att folkpartiet står ganska ensamt i sin uppfattning om att detta skulle vara en lösning både när det gäller civilförsvarets behov av personal och när det gäller att vidta sparåtgärder inom den militära verksamheten. När det gäller de fem tjänsterna tror jag vi kan vara överens om att det just nu behövs en förstärkning av planeringsresurserna i civilförsvarsstyrelsen. Det framgår också av formuleringarna i utskottets skrivning att den satsningen kan bedömas komma att trappas ned när planeringssvårigheterna är övervunna. Då bör de resurserna kunna flyttas dit där de i nästa skede gör den största nyttan. Så tillbaka till materielindustrin och omställningsproblemen! I sak tror jag inte Nils Berndtson och jag har särskilt mycket att vara oense om.

Jag tror inte det är så lätt som man ibland ger sken av; jag tror inte att man kan vänta till den tidpunkt då en militär produkt skall avlösas av en civil och tro att den då finns. Jag tror inte heller — det är kanske på den punkten våra synsätt skiljer sig åt — att det går att utifrån centrala direktiv och statsmakternas beslut styra inriktningen av ett företags produktion och möte med de marknader som man i dag inte känner till. Jag delar däremot helt uppfattningen att det vore värdefullt om man kunde förmå till sådana satsningar inom andra sektorer som leder till långsiktiga projekt och därigenom utveckla både teknikkunnande och sysselsättningsmöjligheter. På den punkten har jag ingen annan uppfattning än den som Stig Malm har givit uttryck för.

Herr talman! I 1982 års försvarsbeslut ingick beslutet om ett nytt svenskt flygplan som ersättning för Viggensystemet. Beslutet om JAS fattades efter ett långvarigt och noggrant utredningsarbete under vilket flera andra modeller diskuterades och förkastades. Alla de som varit engagerade i frågan känner väl till att tidpunkten för beslutet, som försvarsministern redan påtalat, dikterades av viljan att även i fortsättningen satsa på ett svenskutvecklat och såvitt möjligt av utlandet oberoende flygplanssystem. Just viljan att även i fortsättningen utrusta det svenska försvaret med ett inhemskt flygplan har utan tvivel stor betydelse för trovärdigheten i vår säkerhetspolitik. Beslutet har betydelse inte enbart för vår säkerhetspolitiska trovärdighet utan också för förtroendet för svensk industri, teknologisk forskning och utveckling. Utan tvivel har även de civila delarna av vår avancerade verkstadsindustri oumbärlig nytta av att behålla den teknologiska kompetens och forskning som en flygindustri inom landet innebär. I en reservation till 1982 års försvarsbeslut hävdade socialdemokraterna att det fanns betydande brister i beslutsunderlaget för JAS-beslutet. Om man får tro den plädering som dåvarande oppositionsledaren, numera statsministern, Olof Palme i debatten framförde hänförde sig bristerna huvudsakligen till att projektet troligen skulle bli mycket dyrare än regeringen och FMV beräknat och än man vid förhandlingar med industrigruppen JAS och efter godkännande av överbefälhavaren och materielverket beträffande prestanda etc. kommit fram till.

Samtidigt pläderade han och andra socialdemokrater under debatten för socialdemokraternas s.k. sju villkor. Dessa var uppfyllda redan vid beslutstillfället, t.ex. villkoret om statens nyttjanderätt till innovationer i samband med JAS, villkoret om full insyn från statens sida i tekniskt och ekonomiskt avseende och villkoret att planet skulle uppfylla de krav på prestanda som överbefälhavaren ställt. Att ett par av kraven, bl.a. det om handlingsfrihet att senare uppfylla nya prestandakrav och möjligheten att inrymma fördyringar inom flygvapnets ram, genom senare socialdemokratiskt dikterade beslut numera inte är så lätta att uppfylla är en annan sak, dock anmärkningsvärd. Ett av kraven, att det hela skulle hålla sig inom en ram av 24,9 miljarder under de 20 åren i stället för dåvarande riksdagsmajoritetens krav på 25,7 miljarder, syntes något ologiskt med tanke på de huvudsakliga angreppen, nämligen att projektet inte skulle kunna hålla sig inom ramarna. Dessa gällde nämligen bedömningen att projektet skulle bli väsentligt dyrare än regeringen och FMV angivit. Nåväl, efter valet och regeringsskiftet lovade den nya regeringen i sin regeringsförklaring en ekonomisk analys av JAS-projektet. På grundval av denna analys — som inom parentes inte visat några nya fakta alls — gör man bedömningen att de ekonomiska villkoren i huvudsak uppfyllts. I proposition 119 om riktlinjer för JAS-projektet anger försvarsminister Anders Thunborg att analysen redovisat osäkerheter. På grund av de osäkerheter som finns i bedömningen förordar statsrådet att ramen skall sänkas till 24,9 miljarder. Det är ett mycket ovanligt ställningstagande att man på grund av osäkerhet i beräkningar sänker kostnadsutrymmet. Det kan ju vara en händelse som ser ut som en tanke att projektet efter denna nya ekonomiska analys hamnar på just det belopp som förordades i den socialdemokratiska partimotionen 1982. Jag misstänker att det i stället är en ny variant av det gamla problemet om vem som kom först, hönan eller ägget. Man bestämmer svaret och rättar frågorna därefter. Denna slutsats stärks av att man i nästa andetag reserverar 800 milj.kr. — just skillnaden mellan den ursprungliga ramen och den nya — som planeringsmässigt frigörs inom flygvapnets ram för just den osäkerhet som granskningen visat på. Föredragande statsrådet konstaterar därefter att man kan fortsätta planera JAS som det tidigare var tänkt. Visserligen kommer en brasklapp, också den grundad på icke alls den nya ekonomiska analysen utan det beslutsunderlag som förelåg redan vid JAS-beslutet 1982: Om man drar ner på leveranstakten under senare delen av 1990-talet, kan man komma ner just till det belopp som överbefälhavaren redan under 1982 just under sådana omständigheter funnit vara godtagbart. För att visa hur stor osäkerheten om de 800 miljonerna är ger man också överbefälhavaren och chefen för flygvapnet i uppdrag att inkomma med förslag om hur projektet skall kunna minskas med de 800 miljonerna. Deni våras för socialdemokraterna så viktiga senareläggningen av beslutet och den ekonomiska analysen som gav precis samma beslutsunderlag som fanns från början var alltså inget annat än politiska piruetter. För vem? Den frågan får säkert utskottets majoritetstalesman här i debatten ta itu med. Detta är inte min sak. Huvudsaken är nu att grundbeslutet om en ny svensk flygplansplattform efter Viggensystemet står fast. Faktum är att vi här står inför ett beslut om att satsa på en svensk JAS, en såvitt möjligt liksom tidigare svenska flygplanssystem av utlandet oberoende plattform för 1990-talet och senare. Beslutet är redan fattat en gång. Det kommer nu att fattas en gång till och faktiskt med samma majestätiska procedur som ett grundlagsbeslut, dvs. av två på varandra följande riksdagar med val däremellan. Eftertrycket i beslutet blir inte sämre av det faktum att riksdagen, tyvärr, i samband med valet bytte majoritet. Den sänkning av den totala försvarsramen som Per Petersson tidigare i denna debatt påtalat och som vi moderater reserverat oss emot ger tyvärr för flygvapnets del den effekten att den 12:e jaktdivisionen måste utgå. Därutöver förutsätts att omoch tillbyggnaden av stridsledningssystemet och basorganisationen för flygvapnet senareläggs. Risk finns också att man på grund av de sänkta försvarsramarna kommer att tvingas att i framtiden välja mellan den i försvarsbeslutet förutsagda moderniseringen av Drakendivisionerna resp. delar av beväpningsprogrammet för Jaktviggen. Allt detta leder under 1980-talet till risk för obalans och reducerad försvarseffekt. Detta kommer att accentueras, om man nu inom den reducerade totala flygvapenramen måste avstå reserver för att gardera JAS-ramen. Dessa reserver borde ha bibehållits för att garantera den handlingsfrihet som av så många efterlysts för framtiden. Det blir uppenbarligen svårare att bibehålla handlingsfrihet också i vad gäller JAS, t.ex. möjligheten att klara den av Olof Palme i förra vårens försvarsdebatt efterlysta handlingsfriheten för beredskap till anpassning i en förändrad stridsmiljö, som den tekniska utvecklingen kan tvinga fram. I den nya propositionen om JAS görs också det något beklämmande konstaterandet att man får vara beredd att sänka ambitionsnivån beträffande utrustning, antal flygplan m.m., beroende på dollarkursen. I den moderata motion, som väckts med anledning av propositionen och där vi uttalar oss för ett bibehållande av den JAS-ram, som 1982 års försvarsbeslut innebar, påpekar vi att luftförsvarets värnkraft inte får göras till något, som är beroende av valutakursförändringar. Jag vill, herr talman, dock återkomma till värdet av den principiella enighet som råder mellan de i försvarsutskottet ingående partierna i vad gäller säkerhetspolitiken och de krav den ställer för framtiden. Tyvärr är dock enigheten fullständig enbart när det gäller ord och målsättning. När det gäller att sätta makt bakom orden och ge vårt försvar de redskap det behöver för att uppfylla de krav som ställts är enigheten på vissa punkter något mindre. Man brukar högtidligt tala om vårt utsatta geostrategiska läge. Vill man uttrycka det på ett språk för vanligt folk, kan man säga att vi ligger väldigt illa till. Utanför denna kammare kan det säkert uttryckas än mera folkligt och drastiskt. Vi bor där vi bor med ansvar för ett stort landområde mellan de två supermaktsblockens intresseområden. Den ena supermakten nosar närgånget i våra skärgårdar. Just nu befinner sig Sveriges säkerhetspolitik än en gång i blixtbelysning och i centrum för ett stort intresse från vår omvärld. Att vi vid detta tillfälle i stor enighet och för andra gången fattar beslut om en svensk satsning på ett framtida svenskt luftförsvar bör gynna vår säkerhetspolitiska trovärdighet. Det hade dock varit ännu bättre om Sveriges riksdag i dag kunnat stå fast vid 1982 års försvarsbeslut, både i vad gäller totalramen och i fråga om ramen för JAS. Jag yrkar, herr talman, bifall till de moderata reservationerna och till den gemensamma borgerliga reservationen 7, alla med Per Petersson som första namn.

Herr talman! Jag skall kommentera några yttranden som har fällts under debattens gång. Gunnar Björk i Gävle sade att socialdemokraterna har sagt under valrörelsen att vi inte skall ha något JAS. Eric Hägelmark sade att de preciseringar som socialdemokraterna begärde våren 1982 inte kommer att ge sig förrän fram emot år 2000. Nils Berndtson sade att socialdemokraterna håller på att falla tillbaka till den position som intogs i början av 1970-talet beträffande civil produktion. Och nu kommenterade Anita Bråkenhielm i sitt anförande de sju socialdemokratiska villkoren i JAS-beslutet. Låt mig därför börja med att redovisa vad socialdemokraterna krävde i sin partimotion våren 1972, något som sedan också fullföljts genom den av den socialdemokratiska regeringen lagda propositionen. Det första villkoret som vi från socialdemokratins sida uppställde för JAS-projektet var att några löften om framtida anslagshöjningar för försvarsmakten inte får ges. Det är ett ställningstagande som riksdagen har att göra, och riksdagsmajoritetens ställningstagande har de ansvariga myndigheterna att rätta sig efter. Det är alltså den linje som fullt ut följs genom att regeringen nu lägger en proposition. Denna innehåller inte heller några bindningar om framtida anslagsökningar för försvarsmakten. I den andra punkten heter det att JAS-projektet skall hålla sig inom den av överbefälhavaren anvisade ramen på 24,9 miljarder i prisläge februari 1981 fram till sekelskiftet. Den borgerliga riksdagsmajoriteten hade, enligt den borgerliga regeringens förslag, ökat ramen med 800 milj.kr. ÖB har därefter fått pröva om det går att sänka ramen, och enligt propositionen har ÖB nu, om riksdagen följer propositionen, att inkomma till regeringen med förslag om vilka åtgärder som behöver vidtas för att man skall kunna klara den här nedpressningen. Den tredje punkten innebar att projektets prestanda långsiktigt skall svara mot vad som enligt överbefälhavarens och flygvapenschefens bedömning behövs. Därvid skall luftförsvarsuppgiften vara det centrala. Detta har numera accepterats av såväl chefen för flygvapnet som överbefälhavaren. Däremot hade chefen för marinen vid den aktuella tidpunkten en reservation, enligt vilken han ville ha ytterligare utvecklingsmöjligheter för flygplanet. Detta ställningstagande kan nu anses ha fallit under bordet. Det fjärde kravet var att projektets realiserbarhet— som vi då konstaterade var oklar — kontinuerligt måste granskas av de ansvariga militära myndigheterna. Vi sade också att staten måste ha full insyn i tekniskt och ekonomiskt avseende, och om allvarliga problem uppstår måste staten ha rätt att avbryta projektet. Det innebär också att industrin i avtalet måste utfästa sig att ta en icke oväsentlig ekonomisk risk i detta sammanhang. Det som har hänt är att när avtalet ingicks, så tvingades industrin att ta denna ekonomiska risk. Jag vill utöver detta understryka att det är oerhört viktigt att man från statsmakternas sida och från myndigheternas sida verkligen har en ordentlig kontroll i både tekniskt och ekonomiskt avseende. Alldeles speciellt gäller detta i början av projektet, när det håller på att ”sätta sig”. Misstag som görs i början är oftast dyrare än misstag som görs i slutet av en beställning som denna. I den femte punkten sades, att skulle fördyringar uppstå, t.ex. genom att de militära myndigheterna ställer krav på modifieringar, måste kostnaderna betalas inom ramen för flygvapnets anslag. Jag tror det är väldigt viktigt dels att militären själv har den här pressen på sig, att det inte går att komma och vittja svenska folket på ytterligare en massa pengar, dels att också industrin inser att man måste ha en ordentlig styrning. Detta innebär i klartext att det inte får bli så att det uppkommer en snedbalans inom försvaret, om kostnaderna för projektet överskrids. Vi måste se till att man håller projektet inom de angivna ramarna. I den sjätte punkten sägs att staten måste ha fri nyttjanderätt till teknologiska innovationer och övrigt underlag av likartad natur som kan framkomma under arbetet med JAS-projektet. Genom det avtal som senare har träffats med industrin har man också lyckats åstadkomma detta. Det här var några exempel på de oklarheter som har klarats ut, men vilka Eric Hägelmark sade skulle bli utklarade först år 2000. Jag kan dessutom konstatera att ett annat exempel på osäkerheter som klarats ut så sent som i höstas rör vilken typ av vinge man skulle ha på flygplanet. En ökad säkerhet har vidare kunnat ernås genom studierna av den typ av motor som man skall ha på flygplanet. Det har alltså nu gett en ökad säkerhet i förhållande till hur situationen var under våren. Den sjunde punkten skall jag kommentera litet mer ingående. Den rör i stor utsträckning det som Nils Berndtson var inne på i sitt anförande. Vi socialdemokrater har sagt att för den framtida planeringen inom flygindustrin bör det klargöras att något nytt projekt för utveckling av flygplan inte kan vara aktuellt då utvecklingsarbetena börjar minska vid 1990-talets början. Industrin måste därför inrikta arbetet mot en flygindustri som är baserad på huvudsakligen civil produktion. I utskottets skrivning konstateras med hänvisning till denna punkt i den socialdemokratiska partimotionen följande: ”Vidare angavs att industrin därför måste inrikta arbetet mot en flygindustri som är baserad på i huvudsak civil produktion. Det framstår mot denna bakgrund som nödvändigt att företagen har en långsiktig och förutseende planering som särskilt gäller deras personella resurser.” Vi konstaterar i utskottet att detta är en utveckling som pågår när det gäller inriktning på civil produktion.

I dag har Volvo Flygmotor genomgått en snabb utveckling mot en ökad civil produktion. Ett sådant exempel är deltagandet i det europeiska rymdprojektet. Ett annat exempel är företagets satsningar på kollektivtrafiksidan. Saab genomgår motsvarande utveckling. Ett exempel är det s.k. Saab Fairchild-projektet som innebär att Saab för sin del har satsat ungefär 1 miljard kronor i utvecklingskostnader. Detta är satsningar som inte har skett tidigare. Men självfallet finns det inte någon anledning för oss socialdemokrater att säga att vi är nöjda med detta. Att det kan räcka. Denna utveckling måste fortsätta. Det är nödvändigt att så sker. Jag vill understryka det. Om det inte sker kommer man i bl.a. Linköping att ställas inför mycket allvarliga problem den dag man skall hitta på arbetsuppgifter åt personalen. Först uppstår problemen tidsmässigt på utvecklingssidan när JAS-projektet lämnar planeringsstadiet. Därefter kommer självfallet nästa steg att få direkt verkan ute på verkstadsgolvet. Jag vill också i anslutning till detta säga att det är oerhört angeläget att industrin själv tar ansvar för och söker att genomföra kompensationsaffärer i så stor utsträckning som möjligt. Det är glädjande och visar en helt annan handlingskraft hos den nuvarande regeringen — jämfört med den tidigare - att också regeringen nu har tagit denna fråga på allvar och inrättat ett interdepartementalt organ som arbetar tillsammans med myndigheterna och industrin för att stimulera fram projekt på den civila sidan. Dessutom har förre förbundsordföranden i Metall, Bert Lundin, knutits som särskilt sakkunnig till industridepartementet just för att arbeta med dessa frågor. Men lyckas man inte med denna inriktning på en fortsatt övergång kan statsmakterna självfallet aldrig frånhända sig sitt ansvar. Därför är utskottets skrivning villkorad. Utskottet har skrivit att ”under förutsättning att denna inriktning på omställning till civil produktion fortsätter” bör inte statsmakterna gå in. Men sker inte detta står statsmakterna självfallet helt fria att pröva denna fråga igen.

Herr talman! I fråga om de olika krav som socialdemokraterna ställer, tycker jag att man istort sett inte står närmare ett klarläggande än man gjorde i fjol. Man vet fortfarande lika litet om dollarkursens utveckling i slutet av 1990-talet, som då ansågs vara ett huvudnummer. På den punkten tycker jag inte man har vunnit särskilt mycket alls. Vad socialdemokraterna har medverkat till är att förhala frågan ytterligare ett år. Det är bra att man nu äntligen är beredd att ta sitt politiska ansvar. Jag tycker att det som hände under valrörelsen ändå är litet allvarligt. Då gick socialdemokraterna medvetet ut och felinformerade. Jag säger detta därför att jag har läst en tidning som heter Här kommer facket, som under valrörelsen utdelades till unga LO-medlemmar och i yrkesskolorna. I en ledare som är signerad av Gunnar Nilsson säger man mycket klart ut att man vill ha ett svenskt flygplan, men man säger nej till JAS — för dyrt och för dåligt. Sanningen är alltså att det socialdemokratiska partiet medvetet har desinformerat i valrörelsen. Det stämmer inte med det Åke Gustavsson säger nu, och det stämmer heller inte med vad propositionen säger, nämligen att socialdemokraterna tog ställning redan i fjol. Jag tycker att man borde ha varit så pass ärlig att man hade informerat sitt folk som var ute och jobbade i valrörelsen om var man verkligen stod. Detta har i sin tur lett till att det finns grupper som tror att socialdemokraterna har varit emot detta hela tiden, och det har bidragit till att det har blivit splittring i denna fråga. Beträffande den ekonomiska nivån är det fel att försöka inbilla folk att man sparar 800 milj.kr. Det är en laborering med pengar, som inte är sakligt hållbar när man börjar analysera den. Till sist vill jag säga om projektering av civila delar att den nuvarande regeringen har varit rent av sölig. Industridepartementet har ju inte alls gjort särskilt mycket under vintern. Det har tagit nästan ett halvår innan man har kommit i gång. På den punkten lades grunden på den tidigare regeringens tid. Det är tack vare de initiativen som man nu ändå har kommit i gång litet lätt i industridepartementet.
Herr talman! Åke Gustavsson tog fasta på att jag befarar att socialdemokraterna håller på att falla tillbaka till vad man sade i början av 1970-talet. Jag skall ge litet historik för att belysa vad jag menar. När vi hade motionerat i denna fråga förklarade man från näringsutskottet: ”Det primära ansvaret för företagens produktionsinriktning måste åvila företagen själva. Från samhällets sida kan det dock vara motiverat att delta i en planering och eventuellt att i speciella fall bidra till att underlätta övergången till civil produktion.” Så flyttades genom opinionens tryck positionerna fram, så att försvarsutskottet 1979 sade att man ville ”understryka vikten av aktiva insatser på detta område. Det är angeläget att regeringen låter utarbeta ett program för omställning till civil produktion inom flygindustrin.” När jag läser vad försvarsutskottet skriver i dag tycker jag mig finna att man kommer tillbaka till att det ankommer på industrin att planera. Visst skall man ställa oerhört hårda krav på företag och företagsägare som har kammat hem väldiga och säkra vinster på den militära flygplansproduktionen, men jag menar att det inte fritar statmakterna från ansvar. Hur många skattemiljarder har plöjts ner i flygplansindustrin? Har inte statsmakterna ett särskilt ansvar för att dessa resurser också kommer till användning på angelägna områden i samhället? Har inte statsmakterna ett särskilt ansvar för tryggheten för arbetare och tjänstemän som genom sitt arbete har säkrat genomförandet av statliga beslut? Jag förnekar inte att det i dag förekommer en ökad civil produktion, men fortfarande har den militära produktionen en mycket stor tyngd, och det är denna produktion som skall ersättas. Det behöver man planera för redan nu.
Herr talman! En av huvudinvändningarna från socialdemokraterna i riksdagsdebatten inför fjolårets JAS-beslut gällde osäkerheten om vilka modifieringsbehov, t.ex. på motorn, som kan bli en följd av en allvarligare hotbild fram emot sekelskiftet. Inget materiel har presenterats som skulle kunna ge anledning till en annan bedömning än den som då gjordes. I den analys som har utförts inom försvarsdepartementet tas denna fråga inte ens upp, utan den analysen gäller egentligen enbart dollarkursen och ekonomiska ramar. Däremot har ÖB och flygvapenchefen sagt att JAS även i grundutförandet fyller de operativa kraven. Men det sade ÖB och chefen för flygvapnet redan före fjolårets beslut. Socialdemokratin var den gången inte beredd att godta den tolkningen, vilket jag har visat genom att återge ett par citat från Olof Palme på just denna punkt. Av dessa citat, som återfinns i mitt huvudanförande, framgår att Olof Palme förra året bl.a. uttalade en bestämd varning. Han jämförde t.o.m. JAS med den då nyligen sänkta kryssaren General Belgrano, därmed antydande att JAS skulle vara omodernt redan mycket tidigt. Så är inte fallet. Jag behöver kanske inte orda så mycket mer om detta. När det gäller den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar är den viktiga frågan att vii dag kan fatta ett beslut som i stort sett är ganska lika det förra. Det är egentligen bara dessa 800 milj.kr. som kanske är litet underligt placerade. Vi hoppas på ett beslut. Det är det som vi är mest betjänta av, nu och för framtiden.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad som är huvudfrågan i de repliker som jag har fått. Jag börjar med Gunnar Björk i Gävle. Han påstår att vi har förhalat frågan och, underförstått, att det skall ha gett en mängd negativa konsekvenser. Så är inte fallet. Det faktum att det mitt under det att industrin förhandlade med myndigheterna låg en socialdemokratisk motion på riksdagens bord påverkade utformningen av avtalet. Den statssekreterare som under denna tid jobbade hos den centerpartistiske försvarsministern var mycket angelägen om att inför utskottet understryka detta faktum när det gäller socialdemokraternas motion våren 1982. Det är fel att säga att socialdemokraterna hade tagit ställning i sak före valet. Det hade vi inte. Vi ville ha en ytterligare prövning och få klarlagt bl.a. den tekniska osäkerheten, som självfallet skulle kunna leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser. Det är inte fel att säga att man sparar 800 milj.kr. Vi är beredda att vidta åtgärder för att hålla kostnaderna nere. Det exemplifieras också i propositionen. Där sägs t.ex. att man kan tvingas dra in skolversionen av flygplanet. Det är intressant att notera att det enda Gunnar Björk har att peka på i sin argumentering är en skrift från valrörelsen. Han säger att vi då felinformerade medvetet och systematiskt. Om det i denna skrift ges intrycket att socialdemokraterna vid den tidpunkten sade nej till flygplanet är det fel. Vi hade frågan uppe till diskussion, men hade inte fattat något beslut. Jag tror å andra sidan att detta är det enda exempel av denna typ som Gunnar Björk kan finna. Självfallet åvilar, Nils Berndtson, det primära ansvaret alltid företagen själva. Men samtidigt är det självklart att staten skall vara beredd att göra aktiva insatser för att underlätta en övergång till civil produktion. Vi har nu fått en ökad aktivitet från regeringens sida. Jag håller med Gunnar Björk om att det tog litet lång tid — ett halvt år efter det att den tidigare regeringen hade lagt grunden. Men det var just denna grund som gjorde att det tog så lång tid. Samhället måste självfallet alltid vara berett att stimulera sysselsättningen också i detta fall. De satsningar som nu måste ske på kompensationsaffärssidan för att stimulera en övergång till civil produktion måste fullföljas. Såväl Saab som Volvo Flygmotor har en helt annan situation i dag när det gäller andelen civil produktion i förhållande till den som man hade i början av 1970-talet. Till slut vill jag säga till Eric Hägelmark att jag vidhåller — och det framgår om man läser våra sju punkter i partimotionen — att en stor del av de osäkerheter som förelåg vid det tillfället har vi kommit till rätta med. Jag hänvisade dels till motorn, dels till vingproblemet, eller den s.k. Rockwellvingen. Självfallet skall jag å andra sidan inte förneka att det fortfarande kvarligger osäkerheter. En sådan är, som Eric Hägelmark just påpekade, valutakurserna. Men vi får leva med att sådana osäkerheter kommer att föreligga vid varje stort beslut. Och just när det kvarstår osäkerheter är skälet desto starkare att ha en så hård styrning som över huvud taget är möjlig. Därför är det viktigt att t.ex. överbefälhavaren tvingas att göra en kontinuerlig rapportering till regeringen. Det är också nödvändigt att regeringen för sin del har ett ordentligt grepp över projektets utveckling, och det hoppas och tror jag att den har.

Herr talman! Det är bra att Åke Gustavsson tar avstånd från det valmaterial som delades ut. Det var inte någon liten sak, om det rör sig om den tidning som delades ut till alla LO-medlemmar under 33 år och till alla yrkesskolor. I denna tidning ger man sken av att socialdemokraterna säger nej till JAS. Genom sitt inlägg här har Åke Gustavsson visat att man medvetet gått ut med desinformation. Min kritik när det gäller beslutet är att socialdemokraterna redan i fjol hade fullgod insyn i arbetet. De hade full tillgång till allt material. Det jag reagerar mest över är det inlägg som nuvarande statsminister Palme hade i fjolårets debatt, där han gjorde en rad påståenden, som Eric Hägelmark nu har visat inte är särskilt bärkraftiga. När det gäller industrin skall man komma ihåg att icke-socialistiska regeringar — såväl mittenregeringar som regeringar med en moderat försvarsminister — har pressat svensk industri hårdare än vad som gjordes beträffande Viggenaffären. De garanterade vinster som industrin hade under den tid socialdemokraterna gjorde flygplansaffärer har ändå pressats mycket hårt nu. Det är viktigt att komma ihåg att industrin har pressats hårdare än i något tidigare fall där socialdemokraterna har lett flygplansupphandling.
Herr talman! Åke Gustavsson säger att de satsningar som har skett på civil produktion måste fullföljas, och det är väl det minsta man kan säga. Jag vill fråga: Ser inte Åke Gustavsson en risk i att en ny mångmiljardsatsning på det nya flygplanet kan bryta utvecklingen mot ökad civil produktion? Vi får inte glömma att en del av de civila satsningar som har förekommit kom till vid den tidpunkt när diskussionen stod om huruvida Viggen skulle få någon efterföljare eller ej. Vi vet också från Viggentiden att man från företagens sida ofta sade: Vi har inte möjligheter eller resurser att satsa på både flygplanet och en alternativ produktion. Jag tror att Åke Gustavsson snart nog skall se att det behöver göras insatser, för att det som redan är påbörjat i fråga om civil produktion inte skall falla tillbaka. Åke Gustavsson talar om att utskottets skrivning är villkorad. Jag förstår det så, att när man säger att under förutsättning att denna inriktning på omställning till civil produktion fortsätter, så bör statsmakterna inte anvisa företagen hur planeringen skall gå till eller söka utföra planeringen i deras ställe. Då drar jag den slutsatsen att om inte denna inriktning fortsätter, är Åke Gustavsson alltså beredd att förorda statliga insatser. Min fråga är då: Vad skall ske innan Åke Gustavsson anser det motiverat med statliga insatser för en planering?
Herr talman! Till Åke Gustavsson: Kraven i de sju punkterna, som det har talats så mycket om och som Åke Gustavsson redogjorde för här, uppfylldes i stort sett redan förra året. Hade socialdemokraterna då haft ungefär samma goda vilja som de har i dag att lösa det här problemet, hade beslutet kunnat fattas, och den önskvärda utvecklingen hade redan kunnat börja. Det är vad som kanske hade varit nödvändigt i det här sammanhanget för att få en division klar till 1992.

Herr talman! Först till Gunnar Björk i Gävle. Han påstår att socialdemokraterna medvetet gått ut med desinformation. Jag fick en lapp i min hand där det står att den artikel som Gunnar Björk åberopar stått i en tidning där några ungdomar intervjuades och någon uttalade sig om SSU:s offentliga ställningstagande. Så i det här fallet kommer inte desinformationen från mig, i varje fall inte i den här debatten, utan man får nog söka till vänster om mig geografiskt, dock inte politiskt. Till Nils Berndtson: Jag vill svara ärligt och uppriktigt på frågan om det inte finns risk för att en ny mångmiljardsatsning bryter en utveckling mot civil produktion. Svaret på den frågan är ja. Därför är det desto viktigare att statsmakterna trycker på och att företagen själva jagar civila produkter, inte minst när det gäller att utnyttja möjligheten till t.ex. kompensationsaffärer. Det är självfallet också sant att pengar som satsas på det civila området ger flera arbetstillfällen och motsvarande satsningar på det militära. Det finns många undersökningar som visar detta. Det kan man knappast förneka. Sanningen i dag är att de här projekten inte är närliggande, så man kan inte nå den effekten i det här konkreta fallet. Det skall man ha klart för sig. Jag delar självfallet Nils Berndtsons oro på den här punkten. Det är ett av skälen till att jag för min del vill understryka vikten av villkoringen i skrivningen från utskottets sida. Nils Berndtson frågade vad man skall göra för att Åke Gustavsson ändå skall uppfatta det här och kräva insatser. Det som gjort att man har en annorlunda attityd till detta är att utvecklingen vänts och att man inte gjort någonting från industrins sida. Allra sist till Eric Hägelmark: Det är tredje gången som vi diskuterar socialdemokraternas sju punkter och andra gången som jag skall redogöra för dem för Eric Hägelmark. Jag menar alltså att kraven i de sju punkterna till en viss del uppfylldes förra året beroende på att vi från oppositionen ställde krav. Delvis kom de att uppfyllas först vid ett senare tillfälle. Chefen för flygvapnet tog för sin del inte ställning till hur man skulle ha det med vindkonfigurationen förrän hösten 1982. Motionen väcktes våren 1982. Ökad säkerhet har också vunnits på motorsidan. Men självfallet kvarstår osäkerhet när det gäller valutakursutvecklingen. Det finns ju ingen som kan förneka det. Att vi skulle nå säkerhet på den punkten har vi från socialdemokratiskt håll inte räknat med. Det är ganska uppenbart, eller hur Eric Hägelmark?

Herr talman! Den senaste tiden har präglats av aktioner och demonstrationer för freden. Vi har alla ett ansvar för den fredliga utvecklingen i världen. Hotet om förödande krig vilar tungt över människorna. De känner oro och osäkerhet och vill uttrycka denna oro genom att aktivt delta i vad de menar vara fredsbevarande aktioner. Man kan emellertid fråga sig om de framkomstvägar som många av demonstranterna använder sig av är de rätta för att nå målet, en fredlig värld i frihet. Nåja, ordet frihet är det alltför många som tappat bort i förkunnelsen. Hur skall mant.ex. få dem som har ansvaret för lagstiftningen att lyssna på budskapet, om man själv använder sig av olagliga medel, som man gjorde härförleden ute på Lidingö och som vi i dag tre gånger har upplevt att man gjort från kammarens åhörarläktare? Når vi snabbare resultat för världsfreden genom att Sverige genomför en separat nedrustning? Detta krävs ju av många av fredsorganisationerna. Jag menar att vi då i stället skapar obalanser och därmed ökar riskerna för krig i vårt område. Alltför många inom fredsorganisationerna har låtit sin idealitet vilseföra dem om vad verkligheten kräver av oss i fråga om vaksamhet, beredskap och resurser i ett starkt totalförsvar för att i vår oroliga värld skydda landets frihet och fred. Sveriges militärgeografiska läge mellan maktblocken ställer därvid särskilda krav på oss. Ubåtskommissionens rapport talar sitt tydliga språk i det hänseendet. Det är därför i högsta grad tillfredsställande att de borgerliga partierna och socialdemokraterna är överens om huvudlinjerna i den svenska säkerhetspolitiken. I propositionen gör emellertid den socialdemokratiska regeringen ett viktigt avsteg från förra årets försvarsbeslut genom att nu föreslå ett ännu lägre anslag än vad man själv önskade för ett år sedan i en reservation. Detta är märkligt, om vi ser på alla de riktiga konstateranden som görs i propositionen om de krav som måste ställas på försvaret och jämför detta med de medel som ställs till förfogande. ”Kapprustningens tempo har ytterligare stegrats”, säger departementschefen. Vilken är då slutsatsen för det svenska försvaret? Knappast att man bör minska de redan snålt tilltagna anslagen. Det skadar inte att än en gång erinra om att försvarets andel av statsbudgeten under de senaste tio åren har minskat avsevärt. Budgetåret 1971/72 var det 13 20 av statens utgifter som gick till försvarsdepartementet och nu är det mindre än 8 9. ”Det svenska territoriet skall skyddas mot kränkningar med alla tillgängliga medel”, sägs det vidare i propositionen. Men hur omfattande blir de medlen? Att ubåtskommissionens betänkande måste följas upp med ett medelstillskott utanför de ramar till försvaret som vi i dag anslår står för mig helt klart. I propositionen sägs vidare att förtroendet för vår vilja och vår förmåga — jag understryker vår förmåga — att i krig bevara vår neutralitet måste vidmakthållas. Men, herr talman, hur vidmakthåller man vår förmåga, när medlen att lösa uppgifterna blir otillräckliga? I debatten hör man ibland påståenden från dem som är negativa till det militära försvaret att vi måste ”omrusta”. Maj Britt Theorin har tidigare fört sådan talan. Man menar då att medel skall tas från det militära försvaret och föras över till civilförsvar och ekonomiskt försvar. Låt mig från början säga ifrån att ansvariga företrädare för dessa viktiga områden av totalförsvaret inte själva för ett sådant resonemang. Naturligt nog, eftersom resonemanget innebär en total felsyn när det gäller sammanhangen mellan totalförsvarets olika grenar. Som framhålls i den moderata partimotionen är möjligheterna för t.ex. civilförsvaret att genomföra sina uppgifter starkt beroende av den miljö i vilken räddningsinsatserna skall ske. Det betyder att civilförsvaret för sina insatser är beroende av det militära försvarets möjligheter att lösa sina uppgifter. Ett otillräckligt luftförsvar t.ex. gör det mycket svårt för civilförsvaret att genomföra sina undsättningsinsatser. Är invasionsförsvaret svagt påverkar detta civilförsvarets möjligheter att genomföra omflyttningar och utrymningar från hotade områden. Omvänt är trovärdigheten i det militära försvaret beroende av att soldaterna vid fronten vet att civilförsvaret kan verka för att skydda de hemmavarande. De brister som alltjämt finns inom civilförsvaret måste självfallet avhjälpas, men inte genom att ta av det militära försvaret och därigenom minska dettas möjligheter att avhålla från angrepp. De brister som vi moderater finner vara särskilt allvarliga inom civilförsvaret är den otillräckliga beredskapen till snabb mobilisering av utbildade och väl utrustade civilförsvarsenheter, som direkt efter mobilisering kan påbörja sina uppgifter. Civilförsvaret måste nämligen redan i ett inledande bekämpningsskede — kanske innan de militära förbanden mobiliserats — kunna träda i verksamhet för varnings-, skyddsoch räddningsuppgifter. Allvarliga brister redovisas emellertid i den nuvarande krigsorganisationen avseende personalrekrytering, utbildning och materielförsörjning. Vi anser därför att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att ge civilförsvarets krigsorganisation den stadga och mobiliseringsberedskap som är önskvärd. Av detta skäl har vi kunnat tillstyrka av departementschefen föreslagen förstärkning av civilförsvarsstyrelsens organisation. Jag vill säga till Roland Brännström att det i denna fråga inte föreligger något motsatsförhållande mellan propositionens huvudyrkanden och reservationen med vår ståndpunkt när det gäller civilbefälhavarkanslierna. Utskottet understryker särskilt vikten av en god beredskap inom civilförsvaret även i det övergångsskede som befolkningsskyddet nu står inför. Civilförsvaret har varit utsatt för en lång följd av organisationsförändringar under senare år. Den kommunalisering av civilförsvaret som nu förestår och där försöksverksamhet pågår i Malmöhus län och Kopparbergs län innebär svåra påfrestningar på organisationen centralt, regionalt och lokalt. Det finns anledning att understryka att länsstyrelsernas försvarsenheter i detta omorganisationsskede måste ha tillfredsställande resurser för sin planering för att beredskapen i fältorganisationen inte skall nedgå katastrofalt. Att inteckna kommande eventuella besparingar inom den regionala ledningen genom att i länsstyrelseorganisationen låta försvarsenheterna drabbas av höga besparingskrav nu vore förödande för beredskapen inom civilförsvaret. När det gäller frågan om hur det framtida planläggningsarbetet för civilförsvaret bör ske har vi moderater velat understryka att det bör ske på ett sådant sätt att samordningsvinsterna vid övergripande regional planering tillvaratas, samtidigt som man tillgodogör sig den lokala kunskapen om fredssamhällets räddningstjänst. Vi har också velat understryka att de ekonomiska konsekvenserna av ett ändrat planläggningsansvar noga bör belysas. Det blir, herr talman, anledning att återkomma till dessa frågor när försöksverksamheten avslutats och riksdagen föreläggs ett slutligt förslag nästa år. Jag kommer så till reservation 12, där de borgerliga reservanterna finner det angeläget att förra årets ställningstagande till en successiv utbyggnad av den högre regionala ledningen inom det civila försvaret följs upp. Vi menar att minst tre tjänster bör tillföras civilbefälhavarkanslierna det kommande budgetåret. Det är alltså en klarare markering än i propositionen, som på denna punkt är mera svävande. Jag yrkar bifall till reservation 12. De frivilliga försvarsorganisationerna utgör en ovärderlig tillgång för totalförsvaret. Genom deras verksamhet ges försvaret möjligheter att mot en ofta mycket ringa ersättning orientera, utbilda och krigsplacera tiotusentals män och kvinnor inom totalförsvaret. Det är därför tillfredsställande att utskottet i stor enighet dels föreslagit ytterligare 5 milj.kr. till frivilligorganisationerna, dels uttalat att i samband med prisregleringen ytterligare medel bör kunna tillföras för angelägen verksamhet. Till denna angelägna verksamhet bör, menar jag, framför allt räknas utbildning av personal för krigsplacering med A och B-kontrakt inom områden där vakanserna i dag är särskilt stora. Till sist några ord om reservation 11. I en trepartimotion av Göran Allmér m.fl. har yrkats att riksdagen skall besluta om ett anslag på 100 000 kr. till hemvärnets centrala förtroendenämnd att uppföras under rubriken ”Vissa nämnder m.m. inom det militära försvaret”. Vi reservanter menar att motionen bör bifallas och anslaget föras upp under denna rubrik. Jag yrkar bifall till reservation 11.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr9 behandlas under punkten 9 anslaget Frivilliga försvarsorganisationer m.m. samt ett nytt förslagsanslag benämnt Vissa nämnder m.m. inom det militära försvaret. Jag tänker i mitt anförande något kommentera de här två anslagsposterna. Såväl 1978 års försvarskommitté som försvarsutskottet underströk inför förra årets försvarsbeslut betydelsen för totalförsvaret av de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet. Den dåvarande försvarsministern tillsatte också efter förslag från försvarskommittén en utredning med uppgift att se över förmånssystemet för frivillig tjänstgöring. Kommittén har antagit namnet frivilligförmånskommittén . I budgetpropositionen 1982/83 anför överbefälhavaren, och jag citerar: ”Frivilligverksamheten är så betydelsefull att den även i fortsättningen kommer att prioriteras. Stor uppmärksamhet behöver ägnas åt rekrytering såväl av medlemmar som till utbildning.” I budgetpropositionen föreslås att anslaget under F 16. Frivilliga försvarsorganisationer m.m. räknas upp till 64,3 milj.kr. Det skulle innebära att för budgetåret 1983/84 ungefär lika stora resurser ställdes till frivilligorganisationernas förfogande som under innevarande budgetår. Nu fortsätter intresset för frivillig försvarsverksamhet att öka. Flera organisationer anmäler ökat medlemsantal och ökning av verksamhetsvolymen. Mot bakgrund av detta och statsmakternas stora uppskattning av frivilligorganisationernas verksamhet har ett helt enigt försvarsutskott på överbefälhavarens inrådan beslutat föreslå ett i förhållande till budgetpropositionen med 5 milj.kr. förhöjt anslag till frivilliga försvarsorganisationer. ; Som framgår av utskottsbetänkandet avses den här ökningen av anslaget inte öka utgifterna för det militära försvaret, eftersom regeringen föreslås beakta detta i samband med prisregleringen för budgetåret. I mitt tycke är den här reservationen helt onödig. I sak är ju majoriteten och reservanterna helt ense, nämligen att 100000 kr. skall ställas till hemvärnets centrala förtroendenämnds förfogande för de uppgifter som angivits i motionen. Åsiktsskillnaden gäller från vilket anslag pengarna skall utgå. Vi socialdemokrater vill i likhet med överbefälhavaren att pengarna skall utgå från anslaget B 1. Arméförband: Ledning och förbandsverksamhet. Chefen för armén är också beredd att ställa de här medlen till förfogande från detta anslag. Reservanterna däremot vill att medlen utgår från anslaget F 18 och så att säga öronmärkes. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 11 och bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 9 i dess helhet.

Herr talman! Det finns två huvudmotiv för att i dag säga nej till JAS 39 Gripen: dels kostnadsaspekten, dels de militärpolitiska övervägandena. Vårt beslut i dag, liksom riksdagens beslut den 4 juni 1982, med borgerlig majoritet i riksdagen, binder oss för en militärindustriell satsning av enorma mått som sträcker sig långt in på år 2000. Få av oss här i kammaren kommer att som riksdagsledamöter få bära kostnadsansvaret. Beslutet i dag gäller framför allt den yngre generationen, varav många inte ens har rösträtt i dag. I första hand gäller bindningen fram till år 2000, medan ungefär hälften av beslutet kräver en fortsättning efter år 2000. Hur dyrt JAS 39 Gripen blir vet vi inte. Ramen är 24,9 milj.kr. i prisläget februari 1981. I dag lär väl ramen vara omkring 30 milj.kr. — men då har man fått pruta på några plan för att så att säga med skohornet få in de övriga i ramen. Reserverna för en eventuell utveckling av planet är också utomordentligt små. Att det återstår en del framgår av att det i budgetpropositionen begärts ett anslag på några hundra miljoner för utveckling av planet. Det är alltså inte färdigt ännu, och jag misstänker att kostnaderna kommer att stiga - ytterligare. Vi kan manövreras in i en tvångssituation som ingen av oss i ett ” sådant läge kan komma ur. Sedan kommer frågan att uppstå om hur många plan vi skall ha efter år 2000. Här hör man olika siffror. Om detta vore det inte så mycket att säga, om inte JAS-projektet skulle kräva ett visst antal plan för att det hela över huvud taget skall bli ekonomiskt försvarbart per styck. Här menar jag att ett licenstillverkat plan skulle ge oss mycket större flexibilitet. I detta sammanhang har två argument förekommit. Det ena handlar om att det gäller att tillverka ett svenskt plan. Sanningen är emellertid att det inte är något svensktillverkat plan. Ca en tredjedel är importerad. Och ett licenstillverkat plan kan innebära lika mycket av svensktillverkade delar — det beror helt enkelt på hur avtalen utformas, hur långt man når på den punkten. Detta kan alltså inte vara något huvudargument. Det andra argumentet gäller vår neutralitet. Om neutraliteten är beroende av ett nationellt tillverkat plan, då kan många andra länder som kallar sig neutrala inte vara det — få har ju egen flygplanstillverkning. Och eftersom detta plan av många anses som det sista svensktillverkade flygplanet, skulle dessutom den svenska neutraliteten inte kunna gälla fram på 2000-talet. Ett tredje argument är sysselsättningen. Här är, som vi vet, sanningen den att en satsning inom militärindustrin ger färre jobb än en satsning på civil produktion. Varje krona som används till civila uppgifter ger mer arbete. Jag tror i själva verket att försvarsutskottets förslag i dag är ett resultat av det militärindustriella komplex som Eisenhower talade om när han avgick. Och SIPRI:s chef Frank Barnaby tillade att det också finns ett vetenskapligtbyråkratiskt komplex. Allt detta har naturligtvis varit verksamt i det här fallet. Man kan också säga att utvecklingen har tvingat fram ett beslut. Det är svårare i dag — det medges — att stoppa detta plan än det var för tre kvarts år sedan, dvs. i juni 1982. Hade tolv ledamöter från de borgerliga partierna då markerat sin tveksamhet och röstat med den socialdemokratiska reservationen, hade naturligtvis läget varit ett annat i dag. Men från den kanten hördes inte ett knyst. Ingen frisinnad och ingen annan heller hördes av. När jag här har pläderat för en större flexibilitet beror det också på att jag tror att JAS 39 Gripen binder så mycket pengar att det kan bli svårt att kombinera försvaret med nya vapen. Vi hör i dag om ubåtsförsvaret. Det är bara ett tecken på vad som kan komma. Detta gäller naturligtvis också kombinationen inom luftförsvarets ram. I vårt försvarspolitiska resonemang intar värnplikten en central ställning. Från demokratisk utgångspunkt är värnplikten oerhört viktig. Om vi helt eller delvis riskerar värnplikten, är priset alldeles för högt. Det kan också innebära flera tusen årsarbetare och därmed öka arbetslösheten. Vi befinner oss i en utomordentligt allvarlig ekonomisk situation. Själv känner jag oro för de sociala reformer vi så mödosamt har byggt upp i vårt land. Vi har inte obegränsat med pengar, vi har i själva verket stora utlandsskulder och ett budgetunderskott som går utöver allt vad vi har kunnat tänka oss tidigare. Försvarskostnaderna har ju inte någon speciell budget, dess värre, som inte behöver vägas in i den allmänna ekonomiska bedömningen. Till detta, herr talman, vill jag foga några ytterligare synpunkter. Först och främst vill jag framöver se att anslaget till fredsarbetet ökar. Detta kan vara oberoende av JAS Gripen-beslutet, men det är helt nödvändigt att opinionen för nedrustning, social rättvisa och fred drivs med stor intensitet. Från socialdemokratins sida har vi krävt 1 Joo av försvarskostnaderna. Jag önskar att vi får en årlig utveckling den närmaste tiden fram emot detta mål. En annan fråga gäller alternativ till militär produktion, dvs. civil produktion. Här är utskottet svagt i sin skrivning, och jag yrkar bifall till vår motion 2250, yrkande 2, som innebär en beställning, att industrin senast 1987 skall redovisa en plan för omställning till civil produktion — med tanke på att detta är den sista ”svensktillverkade” plan som vi skall röra oss med, om vi fattar det här beslutet i dag. Här vill jag tillfoga, att det också är nödvändigt att arbeta fram en nedrustningsplan. Detta arbete syftar till att vi skall ha en plan färdig när man internationellt kommer fram till en nedrustning. En sådan plan kan också utgöra en påtryckning på det internationella nedrustningsarbetet, som ju sannerligen går trögt men som inger oss förhoppningar om framtiden. Till slut en reflexion. Här har staten tillsammans med industrin satsat stora belopp för att arbeta fram en avancerad produkt. Det borde kunna ske även i andra industriella frågor, och vi bör söka oss fram efter dessa linjer inom andra områden. Inom Broderskapsrörelsen, som jag närmast representerar här i dag, har vi hävdat att de samlade försvarskostnaderna bör minskas. Civilförsvaret och det ekonomiska försvaret bör ökas. Det betyder att det militära försvaret måste minskas så mycket att vi ändå får en minskning när det gäller det totala försvaret. Vi har en utveckling åt det hållet, och jag hälsar det med glädje, men det behöver ytterligare understrykas. Jag befarar nämligen att JAS 39 Gripen kommer att lägga hinder i vägen för en framtida utveckling i denna riktning. Eftersom vi ur militär synpunkt inte behöver fatta ett beslut i dag — det har vitsordats från flera håll — borde vi kunna använda tiden fram till 1987 till att ta en ny omgång och förbereda en annan fördelning av de olika försvarsdelarna. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till motion 2250, yrkandena 1 och 2

Herr talman! De uttalanden som Evert Svensson här gör om JAS projektet och hur det har handlagts av både hans partikamrater och oss andra i försvarsutskottet innebär mycket hårda omdömen. Det är också, som jag tycker, mycket illa underbyggda omdömen. Vi har på ett utomordentligt ingående sätt granskat projektet. Det är ett stort projekt, det är vi också medvetna om — sett ur försvarets synpunkt, sett ur säkerhetspolitikens synpunkt, sett ur svensk allmän synpunkt. När nu regeringen, även den socialdemokratisk, har lagt en proposition, som innebär att man ansluter sig i stort till det beslut riksdagen fattade i fjol, tycker jag att det — efter den grundliga utredning som har gjorts — är förvånande att Evert Svensson anser sig ha sakkunskap att helt utdöma projektet.
Herr talman! Evert Svensson har på ett skickligt sätt tagit upp just de invändningar somi den offentliga debatten riktats mot JAS-projektet. En del av dem grundar sig, enligt min uppfattning, på missuppfattningar. När det till att börja med gäller kostnadssidan låter 25 miljarder väldigt mycket. Men då skall man veta att det är fråga om 18 budgetar på ca 20 miljarder vardera, dvs. totalt ca 400 miljarder. Och det gäller alltså 25 miljarder av 400 — och det är i det sammanhanget kostnaden skall ses. Sedan blir jag något förvånad när Evert Svensson föreslår ett licenstillverkat plan. Jag är också förvånad över att han säger att det skulle kunna ge ungefär lika mycket jobb som JAS-projektet. Det är mycket riktigt att vi ur försvarets synpunkt skulle ha kunnat fattat beslutet något senare, men sanningen är att vi då inte hade haft något alternativ när det gäller att försöka få det gjort i Sverige. Det skulle nämligen ha inneburit att vi hade måst lägga ned svensk flygplansindustri med 11000 anställda — och det var inte huvudsyftet med planen, utan det är försvarspolitiska skäl som är det viktiga. Men då hade endast alternativet med utlandsköp varit kvar — och jag har mycket svårt att förstå att Evert Svensson vill medvetet försätta sig i totalt beroende avt.ex. den nuvarande Reagan-administrationen. Jag vill inte sitta i knät på NATO-styrkorna, vilket ett sådant beslut skulle innebära. Därför är det viktigt att beslutet blev fattat. Jag beklagar att Evert Svensson utgår från att licenstillverkning skulle kunna vara ett alternativ.

Herr talman! Det är självklart att det har skett en politisk bedömning. Jag vill säga det som en replik till utskottets värderade ordförande. Men jag har varit med och följt utvecklingen från den tidpunkt då man anslog pengar till utveckling av ett nytt plan, och jag vet att det hela har arbetat sig fram. Till slut kommer man till en situation då man måste fatta beslut — och det är klart att det är ett militärindustriellt komplex som fungerar här. Det kan man inte komma ifrån. Det betyder inte att det inte också har gjorts en politisk bedömning — och jag har naturligtvis all respekt för den. Gunnar Björk i Gävle tog upp frågan om de svensktillverkade planen. Men vi behöver inte nu fatta beslut om hur vi skall ha det på den punkten. Men jag är också medveten om — vilket jag förmodar att alla är — att man måste tänka sig ett importerat plan, om vi inte får det i Linköping tillverkade JAS-planet. Det måste i så fall vara ett licenstillverkat plan. Vi kommer att stå inför den situationen i nästa omgång — men det är inget nytt i sammanhanget. Det väsentliga i sammanhanget, menar jag, är att vi därigenom skulle bli mycket mindre beroende av antalet plan. JAS-projektet är av den karaktären att vi måste ha en stor serie för att priset per styck skall kunna försvaras. Sedan bara en liten reflexion: Jag tycker att det är fel om enbart försvarsutskottets ledamöter skall få delta i debatten. Även om jag inte är så kunnig som Per Petersson eller andra i försvarsutskottet, har jag följt frågan ganska väl. Men jag kan naturligtvis inte säga annat än att jag är lekman.

Herr talman! Jag är en av de tolv socialdemokrater som i motion 2250 yrkat att riksdagen skall uppskjuta beslutet om ett eventuellt nytt flygplanssystem till 1987. Det innebär att vi yrkar avslag på proposition 1982/83:119. Vår första utgångspunkt för ett uppskjutande av beslutet är att det av militärpolitiska skäl inte är nödvändigt att redan nu fatta beslut om vilket flygplanssystem som skall ersätta Viggen i slutet av 1990-talet. Det andra skälet är att vi fortfarande tycker att det finns så stor militärpolitisk, teknisk och ekonomisk osäkerhet att frågan om ett nytt flygplan skulle vinna på att diskuteras i samband med 1987 års försvarsbeslut. Vi har i vår motion redogjort för våra invändningar, och jag skall bara mycket kort beröra dem här. Den första gäller ekonomin. Vi har att fatta detta beslut i en tid då osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen här i landet är större än någonsin. Möjligheten att satsa behövliga resurser prövas noga på varje område. Detta måste också gälla försvarskostnaderna. Även om man nu anser sig kunna visa att JAS ryms inom de ekonomiska ramar som gäller för pågående försvarsbeslut, vet vi litet om vilka ramar som blir möjliga för nästa försvarsbeslut. Vi anser inte att man kan binda sig på det sätt som sägs i den till propositionen fogade analysen. Där konstateras att ett beslut om JAS förutsätter att statsmakterna är beredda att tilldela försvaret i stort sett oförändrade resurser. Vi binder också stora delar av försvarsbudgeten. Inte minst de senaste dagarna har vi påmints om att det också måste finnas utrymme för flexibilitet, för oförutsedda händelser, inom försvarsramarna. Den andra invändningen gäller tekniken. Vi har bl.a. påpekat att det rör sig om en oprövad motor, och även analysen säger att ”säkerheten i motorutvecklingsprogrammet är mycket svår att överblicka”. Den tredje gäller den militärpolitiska bedömningen, som också hänger ihop med den snabba tekniska utvecklingen. Vi menar att ju längre man väntar med att bestämma sig för typ av flygplan, antalet flygplan, beväpning osv., desto större chans har man att bedöma vilken roll flygplanen skall ha i ett samlat luftförsvar, som ju också består av många andra komponenter. Herr talman! Vi vet av erfarenhet att flygplansprojekt alltid hittills blivit dyrare än beräknat. Framför allt vet vi i dag mycket litet om hur många plan vi kommer att ha möjlighet att anskaffa efter år 2000. Ytterligare beställningar efter sekelskiftet förutsätts dock för att kostnaderna per plan skall bli försvarbara, även om det avtal och de kostnadsberäkningar som nu finns fram till år 2000 skulle hålla. Även om jag som motståndare till det här beslutet naturligtvis uppskattar att ytterligare — och inte oväsentliga — ansträngningar har gjorts för att pressa kostnader, förhandla fram bindande åtaganden från industrigruppen osv, vill jag också gärna säga att vi samtidigt måste vara medvetna om att det ger ytterst små marginaler för modifiering och utveckling under projektets gång. Det finns utan tvivel en stor opinion utanför det här huset mot JAS-projektet. Det har vi nog alla i den här kammaren på ett eller annat sätt erfarit. Den opinionen ser med all rätt detta beslut som den sista chansen att stoppa JAS. De demonstrationer som vi fått uppleva här i huset i dag har emellertid mera skadat än gynnat saken. De har varit till skada för dem som den senaste tiden på ett just sätt intensifierat sitt opinionsarbete med bl.a. uttalanden, brev och kort till oss riksdagsledamöter. Tyvärr får nog den opinionen uppleva att detta arbete inte blev framgångsrikt när vi snart kommer till votering. Många har ställt sitt hopp till socialdemokraterna. Därför kommer kanske också den omedelbara besvikelsen att riktas mot socialdemokraterna. Jag hörde dessutom i tidningskrönikan i morse att det t.o.m. finns borgerliga tidningar som inte drar sig för att blåsa under uppfattningen att det är socialdemokraterna som nu driver igenom JAS-beslutet. Det tycker jag är oförskämt. Jag vill bara påpeka två saker. För det första: Det var tre borgerliga partier som med knapp majoritet drev igenom det första beslutet om att starta JAS-projektet, säkert väl medvetna om att det ytterligare skulle försvåra att senare avbryta projektet. För det andra: Socialdemokraterna är det enda parti där det har förekommit en fri och öppen debatt såväl i den här frågan som i andra försvarsfrågor. Vi har t.ex. aldrig sett skymten av debatt från kvinnor och ungdomar i centern eller folkpartiet i denna fråga. Den som vill vara med i försvarsdebatten och påverka bör överväga i vilket parti man har störst chans att bli hörd. Att sedan majoriteten vinner över minoriteten hör till vanliga demokratiska regler. Så långt vårt yrkande om att riksdagen skall avslå propositionen och uppskjuta flygplansdiskussionen till 1987 års försvarsbeslut. Dessutom vill jag ta upp ett par andra saker. Inte utan en viss förvåning har jag hört att vpk har för avsikt att lägga ned sina röster, när vi så småningom kommer att ta ställning till hur mycket det JAS-projekt som majoriteten sannolikt röstar fram skall få kosta. Vpk förlitar sig alltså på att de socialdemokrater som är emot JAS skall se till att rösta fram ett billigare alternativ. För man kan väl inte vara likgiltig till hur mycket vi satsar på ett projekt, även om man i första hand inte vill ha det alls. Om man ville två sina händer och inte alls ha med JAS att göra, skulle jag till nöds kunna förstå detta ställningstagande. Men nu kräver vpk i ett annat motionsyrkande att få vara med i den fempartikommitté som skall följa JAS-upphandlingen. Då tycker jag att man också borde vara med och ta ansvar för hur stora ramar för projektet som denna kommitté skall ha att arbeta med. För oss socialdemokratiska motionärer som yrkar på ett uppskjutande av flygplansbeslutet är det självklart att vi — om vi inte får gehör för detta — kommer att stödja den lägre, socialdemokratiska ramen. Herr talman! Så till den sista delen av vårt motionsyrkande. Vi har i ett andrahandsyrkande krävt att riksdagen för ett godkännande av JAS projektet skall ställa som villkor att industrin 1987 redovisar en plan för omställning till civil produktion. Utskottet vill nu att riksdagen godkänner vad föredraganden har förordat om flygindustrins ansträngningar att minska sitt beroende av militär produktion. Utskottet hänvisar till vad som sades i den socialdemokratiska partimotionen förra året, nämligen att det ”för den framtida planeringen inom flygindustrin borde klargöras att något nytt projekt för utveckling av ett militärt flygplan inte kan vara aktuellt när utvecklingsarbetena för JAS börjar minska vid 1990-talets början”. Det är ett bra uttalande, som helt visst förtjänar att citeras, vilket också skett i kammaren flera gånger i dag. Men det är ett uttalande, som stått i en motion som en gång i den här kammaren avslagits av en borgerlig majoritet. Därför kan man knappast luta sig mot det i dag, när man vill avslå vårt motionsyrkande. Jag noterar också att eftersom det inte uttrycks någon annan mening från utskottet än vad som står på s. 28 i betänkandet, har tydligen också den borgerliga delen av försvarsutskottet varit med på att bygga argumentationen i huvudsak på de s.k. sju villkoren i den socialdemokratiska motion man en gång avslog. Nåväl, herr talman, detta är kanske mera att notera som kuriosa. Det allvarliga är emellertid att det faktiskt inte finns något uttalande från riksdagen som understryker att flygindustrin inte kan räkna med något nytt militärt flygplansprojekt efter JAS. Det finns heller inget uttalande i propositionen att förlita sig till. Statsrådet utgår från att industrin skall intensifiera sina ansträngningar att minska beroendet av militär produktion. Enligt vår mening kan man inte så totalt förlita sig till industrins goda vilja. Vi menar i stället att det är just nu, när man förhandlar och beslutar om detta projekt, som man kan skriva in garantier för en omställning till civil produktion. I betänkandet sägs att statsmakterna inte kan anvisa hur planeringen skall gå till. Vi är ute efter att statsmakterna skall anvisa att det skall bli en planering. Annars kan vi mycket väl återigen hamna i den situationen att tvingas in i ett nytt flygplansprojekt av sysselsättningsskäl. Vi motionärer tyckte att det var rimligt att begära att industrin skulle kunna redovisa en sådan plan till 1987. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motion 2250 av Evert Svensson m.fl.

Herr talman! Maj-Lis Lööw anförde strax före middagspausen att hon tyckte det var anmärkningsvärt att vpk tänkte lägga ned sina röster i den avgörande omröstningen om anslaget till JAS. Hon sade också att vpk tydligen litar på att de tolv socialdemokraterna som är emot beslutet nu skall se till att det socialdemokratiska förslaget vinner gentemot det borgerliga. Vpk är motståndare till JAS. Vi vill inte ha det planet. För oss får ni gärna lägga ned era röster. Vi ser ingen skillnad mellan det socialdemokratiska och det borgerliga förslaget. Det är inte en fråga om 24,9 miljarder kronor eller 27,5 miljarder kronor. Det beslut vi kommer att fatta i dag kommer inte att betyda någonting därvidlag. Det rör sig om ett beslut som redan i 1983 års penningvärde är uppe i kanske 40 miljarder kronor med alla tillägg för devalveringar, dollarkurs, extra kostnader inom FMV, extra kostnader för forskning osv. Ni har varit överens med de borgerliga ända sedan 1980, då ÖB först lade fram sitt förslag om ny flygplansanskaffning. I princip har ni anslutit er i försvarskommittén och i andra sammanhang. Men det är bara en markering vi gör, för det är i princip ingen skillnad mellan det borgerliga och det socialdemokratiska förslaget. Sedan sa Maj-Lis Lööw att vi på något sätt hade intagit en konstig ståndpunkt, därför att vi har ett andrahandsyrkande. Under förutsättning att endera förslaget antas vill vi vara med i en parlamentarisk fempartikommission. Ja, det är klart. Vi är vana vid att våra förslag röstas bort här i riksdagen. Det vanligaste röstningsförfarandet i denna kammare är att ni socialdemo krater tillsammans med borgarna röstar ned de kommunistiska förslagen. Men vi kan ju inte sluta driva vår politik av den anledningen. Vi måste naturligtvis fortsätta. Vi kommer att fortsätta kämpa mot JAS. Vi vet att endera av dessa dåliga förslag kommer att vinna omröstningen. Det gör att vi gärna vill fortsätta kämpa. Därför kräver vi detta andrahandsyrkande. Lägg gärna ned era röster om det känns bättre! Det har sagts från annat håll i debatten i dag att dessa 800 milj.kr. egentligen barå är en bokföringsfråga. Jag instämmer i det.
Herr talman! Jag sade inte, Oswald Söderqvist, att ert krav på att få vara med i en fempartikommission var en konstig ståndpunkt. Jag bara konstaterade att om man kräver att få vara med och ha insyn i den här JAS-upphandlingen, borde man också kunna vara med och fatta beslut om vilken omfattning det projektet skall ha. Det är uppenbarligen så att vpk är likgiltigt till frågan om det blir ett billigare eller ett dyrare alternativ. Vi kommer inte att lägga ner våra röster. Jag förklarade varför.
Herr talman! Som jag sade är det alltså inte fråga om ett billigare eller ett dyrare alternativ. 800 milj.kr. är en kostnad som med säkerhet ligger inom ramen för 40 miljarder kronor i dagens penningvärde. För att citera en annan välkänd person, Nicolin, är det felräkningspengar. Egentligen skulle den socialdemokratiska majoriteten förenat sig med borgarna. Det hade varit bättre. Det är alltså inte fråga om någonting annat än samma linje som följts hela tiden till 1980. Ni har i försvarkommittén i princip ställt er bakom detta. Också här i kammaren har ni i princip ställt er bakom förslaget. Därför tycker jag att det är ganska konstigt att Maj-Lis Lööw så här i slutet av debatten går upp och försöker vinna några poäng i en replikväxling. Som jag har sagt tidigare måste vi fortsätta att arbeta. Vi är vana vid att ni röstar ner våra förslag, så för den skull slutar vi inte att arbeta. Det är för oss ointressant om det är ett socialdemokratiskt eller borgerligt dåligt förslag — vi kommer att kämpa emot det i alla fall. Därför har vi det här andrahandsyrkandet. Det är inte ett dugg anmärkningsvärt, utan helt normalt.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det inte var jag som toginitiativet till replikväxlingen. Sedan vill jag säga att det hå vara upp till Oswald Söderqvist om han tycker att det är likgiltigt med 800 miljoner hit eller dit. Men det är tre gånger så mycket som vi skulle behöva för ett bra ubåtsskydd.

Herr talman! Som aktiv i det socialdemokratiska ungdomsförbundet har jag lång tid märkt protesterna mot JAS bland unga människor. Jag vill här anföra våra argument mot JAS. Vi anser inte att JAS är ekonomiskt och militärt försvarbart, och vi tror inte att JAS kommer att hålla sig inom kostnadsramarna. Hittills har all flygplansproduktion kraftigt överskridit budgetramarna. När det gäller JAS vet vi redan att de höga dollarkurserna och osäkerheten om den tekniska prestandan gör det problematiskt att hålla kostnadsramarna. Vad finns det då för alternativ om projektet blir dyrare än vad som är avsatt till JAS och reserver? Man kan naturligtvis höja försvarsanslagen kraftigt. Men det är knappast en lämplig utväg när vi vet att statsutgifterna skärs ned, när vi vet att angelägna områden redan får stå tillbaka. Man kan höja flygvapnets anslag inom ramen för det totala försvarsanlaget. Men det finns då en allvarlig risk för att JAS blir ens.k. gökunge inom försvaret som hotar andra försvarsgrenar. Vi vet att det också finns andra angelägna områden inom försvaret. De senaste dagarna har vi fått exempel på andra militära behov. Vi vet också att det finns behov inom t.ex. civilförsvaret. Det har t.o.m. diskuterats att JAS skulle kunna hota den allmänna värnplikten. JAS får inte bli en sådan gökunge. Det sista alternativet, och det som anförs i betänkandet, är att JAS skall pressas inom kostnadsramarna. Det ger oss JAS, men förmodligen i minskat antal och med sämre prestanda, dvs. flygplan av bristande kvalitet. Har man tidigare bedömt att man av försvarspolitiska skäl skall ha ett visst antal flygplan av viss kvalitet, verkar det inte trovärdigt att sedan minska antalet plan och sedan försämra prestandan. Herr talman! Det finns inga försvarspolitiska skäl att nu fatta detta avgörande. Det finns gott om tid att vänta till försvarsbeslutet 1987, och det finns stora fördelar att vinna med ett uppskjutande. Då behöver vi inte nu fatta ett beslut som låser försvarsstrukturen för lång tid framöver. Vi får fyra år på oss att ta en omfattande diskussion om vårt framtida luftförsvar och om våra militära doktriner. Det ger oss tid till en grundlig diskussion om vår försvarspolitik. Det ger oss tid till en diskussion tillsammans med alla dem som i dag protesterar mot JAS. Om vi under denna diskussion kommer fram till att vi skall ha ett nytt flygplan, finns det gott om tid att undersöka alternativen till JAS, t.ex. licenstillverkning. De skäl som anförts mot uppskjutande av beslutet har huvudsakligen varit industripolitiska, och jag är väl medveten om att sysselsättningen är oerhört viktig. Men det får aldrig vara sysselsättningspolitiska skäl som avgör den militära produktionen. All produktion, och i synnerhet den militära, måste motiveras av sin nödvändighet. Dessutom vet vi att militär produktion är mycket sysselsättningssvag. Herr talman! Det finns ett stort motstånd mot detta försvarsbeslut, och det motståndet är kanske allra störst hos ungdomen, som räds upprustningen och räds att få vara med och betala felsatsningen på JAS. Jag skulle önska att alla de människor som har engagerat sig i detta fick en chans att under den närmaste fyraårsperioden förutsättningslöst diskutera vårt framtida försvar, däribland luftförsvaret. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till motion 2250.

Herr talman! Jag begärde ordet igen i denna debatt, då jag med någon förvåning åhörde det replikskifte — så att säga i marginalen på den viktiga fråga vi nu diskuterar — som utspann sig mellan utskottsmajoritetens talesman i JAS-frågan Åke Gustavsson och Gunnar Björk i Gävle resp. Eric Hägelmark. Socialdemokraternas stora iver och engagemang i juni 1982 då det gällde att uppskjuta beslutet om JAS kontrasterar på ett markant sätt mot den brist på seriöst engagemang som utskottsmajoritetens talesman har visat här i dag. Åke Gustavsson talar litet allmänt om socialdemokraternas sju punkter och låter påskina att något väsentligt gjorts beträffande uppfyllandet av dem under den tid som förflutit sedan 1982 års försvarsbeslut. Det har dock inte, såvitt resten av försvarsutskottet vet, skett något annat än ens.k. ekonomisk analys av projektet, en analys med kända fakta och naturligtvis förutsägbart resultat — eftersom inget nytt tillkommit. Ja, det har också getts möjlighet till justering av en valutaklausul som medför att svenska underunderleverantörer till utländska underleverantörer nu får lättare att konkurrera med utländska sådana, och det välkomnar vi naturligtvis — men det visste kanske inte Åke Gustavsson? Vad som hänt är att trots att de invändningar som socialdemokraternas partiledare riktade mot 1982 års JAS-beslut framför allt gick ut på att detta skulle komma att överstiga ramarna, har man sänkt dessa ramar liksom de totala försvarsramarna. Därmed har man försvårat uppfyllandet av två av punkterna, nämligen handlingsfrihet inför framtida krav på tekniska prestanda och kravet att projektet skall hålla sig inom flygvapnets ram. Är det verkligen så, Åke Gustavsson, att huvudändamålet med socialdemokraternas iver att skjuta på beslutet verkligen var, som Gunnar Björk antydde, att få möjlighet att i valrörelsen slå blå dunster i ögonen på svenska folket beträffande socialdemokraternas verkliga avsikter? Herr talman! Vidare är det vanligt i denna kammare att, då reservationer och på annat sätt framförda avvikande meningar i en fråga framförs, utskottets talan förs av någon representant för majoriteten. Tänker Åke Gustavsson, som fått sina partikamraters förtroende att föra deras talan i denna fråga, inte bara nonchalera ansvarstagandet för själva beslutet utan också avstå från att på allvar diskutera med sina tveksamma partivänner? Här låter utskottets talesman representanter för minoriteten ta debatt med Evert Svensson och vpk:s representant bemöta Maj-Lis Lööw. Och nu senast Anna Lindh. Jag tänker inte ta upp någon debatt med dem. Var moderata samlingspartiet står i denna fråga har det aldrig rått något tvivel om. Men jag tycker att de tveksamma är värda att tas på allvar, och jag väntar med spänning på vad utskottets talesman har att säga inför kammaren vad gäller Nr 133
Herr talman! Jag skall inte försöka göra någon värdering av nivån på Anita Bråkenhielms inlägg, men tycker att man kanske borde akta sig för att till debattmotståndare kasta ut påståenden om brist på ett seriöst engagemang och påståenden om att debattmotståndaren inte kan någonting om sakfrågorna. Även om jag kan ha åsikter om Anita Bråkenhielms kunskaper i olika avseenden och även uppfattningar om hennes engagemang i sakfrågorna, skulle jag nog akta mig för att driva debatter utifrån de utgångspunkterna. Anita Bråkenhielm påstår att regeringen genom sin proposition dels har minskat handlingsfriheten, dels gjort det svårare för chefen för flygvapnet att klara planet inom ramarna. Om man inte vill ha en sådan handlingsfrihet där den tekniska utvecklingen tillåts kosta hur mycket som helst, dollarkursens utveckling över huvud taget aldrig kan påverka projektet och ingenting av vad tekniker och militärer säger skall kunna ifrågasättas, är det klart att man minskar handlingsfriheten för militärerna. Men det är just det som är avsikten. Svenska folket kan inte acceptera vilken kostnadsutveckling som helst när det gäller flygplanen. I vart fall kan inte vi i det socialdemokratiska partiet göra det. När det gäller villkoren i övrigt har det inträffat mer än att vi har fått en ekonomisk analys. Jag utgår från att Anita Bråkenhielm, som — i motsats till mig-— både har kunskaper och visar ett seriöst engagemang i denna fråga, vet att vi bl.a. har fått det helt klarlagt att vi inte kan välja Rockwellvingen, som många har förespråkat. Det alternativet innehöll tekniska osäkerheter och skulle — det vet vi nu — ha lett till avsevärt högre kostnader. Som en följd av den ekonomiska analysen och det ställningstagande som regeringen har gjort på grundval av de socialdemokratiska sju punkterna kommer vi dessutom att hålla kostnaderna nere. Det gäller en nedskärning med 800 milj.kr.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande 1982/83:26 har fogats tre stycken moderata reservationer. Den första av dessa reservationer rör planeringsramarna för läkarlinjen. Vi moderater anser att det nu är nödvändigt att minska antalet nybörjarplatser på läkarlinjen för att undvika ett framtida överskott av läkare. Det kan inte vara rimligt, vare sig ur samhällets eller den enskilde studerandes synvinkel, att utbilda för många läkare, bl.a. med tanke på utbildningens längd och kostnaderna för den. Vi anser därför att riksdagen bör fastställa en planeringsram om totalt 846 nybörjarplatser nästa budgetår. Den minskning som vi föreslår bör ske med 90 platser vid Karolinska institutet och ytterligare 90 platser på det sätt som regeringen finner lämpligt. Undersökningar visar på ett överskott av 4 000 läkare redan år 1990, och inom ett par år kommer säkerligen den nuvarande läkarbristen att förvandlas till ett läkaröverskott. Enligt en rapport från Sveriges läkarförbund över den framtida läkararbetsmarknaden skulle sjukvården behöva expandera med 3 Io per år för att svälja läkarutbudet i framtiden. Jämför detta med de 2 46 som regeringen sagt att kommuner och landsting högst får expandera under de närmaste åren, vilket nog är en i sig alltför hög målsättning. Det kommer enligt min uppfattning därför inte att finnas ekonomiskt utrymme för att anställa alla nyutbildade läkare i framtiden. Enligt landstingens kommunalekonomiska långtidsplanering avser man att inrätta 11 000 tjänster för specialistkompetenta läkare och allmänläkare 1985. Men redan då finns det 12 600 färdiga specialister och allmänläkare, alltså ett överskott på 1 600 läkare. I dag saknas ungefär 900 specialisttjänster, och när dessa är täckta och vi i stället har ett överskott på 1600 specialister och allmänläkare, kommer detta naturligtvis att få effekter även för de nyutbildade läkarna. Bl. a. kommer utrymmet för vikariat att minska. De som börjar sina studier i dag kommer 1989 ut till AT-tjänstgöring på en arbetsmarknad, som är helt annorlunda än dagens. Det är alltså enligt min uppfattning redan nu väl sent att påbörja en minskning av antagningsantalet. Sjukvården tar i dag ungefär 10 70 av bruttonationalprodukten, och den kommer troligen inte att öka särskilt mycket i framtiden, relativt sett. Därför finns det inget som tyder på att de av mig nämnda prognoserna skulle slå helt fel. Allt resonemang om att nya arbetsavtal kan förändra den här bilden i någon avgörande omfattning är troligen också felaktigt. När det nu kommer att finnas tillräckligt med utbildade läkare om några år, kan man ställa sig den berättigade frågan: Hur skall vi få de här läkarna att flytta till bristområdena? Det är ju en fråga som utbildningsutskottet inte har behandlat och inte har kompetens att behandla heller. Men det finns några intressanta aspekter att peka på här, exempelvis att arbetsmarknadsstyrelsen inte rekommenderar att nyexaminerade läkare, som flyttar för allmäntjänstgöring till ett underläkarförordnande på en bristort, skall få flyttningsersättning. Motivet som anges är att det finns korttidsvikariat på studieorten. Men avsikten är ju att läkarna skall söka fasta utbildningstjänster i stället för vikariat. Staten motverkar alltså på detta sätt den läkarfördelningspolitik som drivs via socialdepartementet. Alla tecken tyder på att vi kommer att få uppleva samma situation för läkarna som vi i dag har för tandläkarna, nämligen att bristerna snabbt kommer att försvinna och att en bristsituation kommer att övergå i en överskottssituation som kommer att drabba de enskilda nyutbildade mycket hårt. Det finns enligt vår uppfattning ingen anledning för samhället att utbilda läkare till arbetslöshet. Kostnaden för en specialistkompetent läkare ligger någonstans mellan 600 000 och 900 000 kronor, och i en situation som dagens, då vi måste spara på samhällets resurser, finner vi moderater ingen anledning att utbilda för många läkare. Herr talman! Vad jag har sagt om läkarutbildningen gäller i ännu högre grad tandläkarutbildningen. Vi utbildar för närvarande 380 tandläkare per år, men detta är en alldeles för stor utbildningsvolym. Vi moderater har därför föreslagit en minskning av tandläkarlinjens dimensionering för nästa läsår. Med tanke på det beräknade överskottet av 800 tandläkare redan år 1985 bör tandläkarlinjen minskas med 40 platser, och vi har föreslagit att 20 platser tas bort i Umeå och sammanlagt 20 i Stockholm och Göteborg, fördelade på det sätt regeringen finner lämpligt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3

Herr talman! Som framgår av budgetpropositionen skall läkardimensioneringsfrågan kopplas till frågan om ett regionalt hälsouniversitet i Linköping och därtill knutna frågor. En fråga är överföring av de två första studieåren på läkarlinjen från universitetet i Uppsala till universitetet i Linköping. Den dimensioneringsändring som kommer att diskuteras är 90 platser. Situationen på arbetsmarknaden för läkarna är, som utskottet säger i sitt betänkande, svår att bedöma i dag. Den är komplicerad, och när nu statsrådet lovar att i nästa budgetproposition återkomma med en samlad prövning av frågan om läkarutbildningens dimensionering, är det för tidigt att i dag ta ställning till de förslag som framförs i reservationen. Så till tandläkarutbildningen. Två betänkanden, Tandvården under 80-talet och Reviderad tandvårdstaxa, är nu utsända för remiss, och vi bör vänta på remissbehandlingen innan ställning tas. Det är brukligt i alla andra fall, varför inte också i det här? Det bör noteras att vi vid föregående riksmöte beslöt om en minskning i Malmö med 40 nybörjarplatser till 60. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet 1982/83:26 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Iris Mårtensson säger att man skall minska med 90 platser i samband med att man utreder frågan om ett hälsouniversitet i Linköping. Till det kan sägas att det i och för sig är bra att regeringen börjar tänka på att vi har en överdimensionering av läkarutbildningen, men 90 platser är en alltför liten minskning och den kommer alltför sent. Som jag sade kommer de som just har börjat sin läkarutbildning att gå ut i slutet av detta decennium på en läkararbetsmarknad som är väsentligt sämre än dagens och då vi har ett stort överskott. Vi måste alltså redan nu agera. Om vi skall få en jämn nivå på läkararbetsmarknaden i Sverige, behöver vi egentligen en dimensionering av ungefär 700 utbildningsplatser per år i stället för de 1 026 som regeringen har föreslagit. De motsvarar ungefär 1 90 av en årskull. Sett i ett längre perspektiv innebär det att vi skulle få en läkare per 100 invånare, alltså ett dimensioneringstal som överstiger alla beräkningar och som när det gäller läkartäthet ligger högre än på alla andra håll i världen, oavsett vilket land man jämför med. När det gäller tandläkarfrågan kan man i och för sig tänka sig att avvakta remissvaren på tandvårdsutredningen. Men utredningen pekar mycket entydigt på att vi har en alldeles för stor utbildningsvolym och att den borde minskas till i storleksordningen 220 eller 240 antagna per år. Därför måste vi även där skynda oss att dra ner på utbildningsvolymen. För varje år ett beslut i frågan dröjer kommer vi att få ett ytterligare överskott av tandläkare. Jag trodde att socialdemokraterna inte ville ha någon arbetslöshet, vilken arbetsmarknad det än rör sig om. Är det så att man skiljer ut tandläkare och läkare från övriga grupper i samhället?
Herr talman! Jag noterar att Rune Rydén beträffande tandläkarutbildningen är inne på att vi bör avvakta remissvaren. Arbetslösheten är för stor i dag. Så till vida kan jag hålla med Rune Rydén. Men när det gäller läkarna finns det ändå andra problemställningar som vi måste ta hänsyn till, t.ex. avbrott i utbildningarna och de yngre läkarnas möjlighet att utnyttja sin lagliga rätt till föräldraledighet. Vi skall heller inte glömma glesbygdsproblemen. Läkartätheten i landet är ju ändå ojämn i dag.
Herr talman! Låt mig säga till Iris Mårtensson, att förvisso finns det bristområden i Sverige när det gäller läkare och kanske också i viss utsträckning tandläkare. Men dessa bristområden håller mycket snabbt på att fyllas ut med kompetenta läkare och tandläkare. Låt mig ta ett exempel från Norrbotten! Jag kontrollerade siffrorna i fjol och jag har dess värre inte hunnit kontrollera dem i detalj i år, men man har sagt mig att utvecklingen har fortsatt. Mellan 1979 och 1981 hade det totala antalet läkare i Norrbotten ökat från 399 till 445. Antalet specialister och allmänläkare hade ökat från 158 till 221. Samtidigt hade korttidsvikariaten minskat till mindre än hälften, och flera av de utländska läkarna hade försvunnit därifrån. Tendensen är i varje fall där uppe entydig: bristsituationen håller på att försvinna. Innan eventuella dimensioneringsminskningar i läkarutbildningen har slagit igenom kommer förmodligen de problem på det här området som man nu har i Norrbotten, i Värmlands län osv. att vara lösta. För tandläkarna är skillnaden mellan utbildningsvolymen och det faktiska behovet av nyutbildade tandläkare så stor, att vi redan nu måste fatta beslut om att minska utbildningsvolymen. Jag tycker att det är beklagligt att man från regeringens sida inte har velat ta de krafttag som behövs här.
Herr talman! Rune Rydén talade om situationen i Norrbotten och sade att bristen på läkare där håller på att upphävas, och det är i och för sig positivt. Men, Rune Rydén, när nu statsrådet har lovat att komma igen i nästa budgetproposition efter en samlad prövning, skulle vi då inte kunna acceptera det? Vi kan ju förvänta oss att någonting kommer att ske.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 26 behandlas motion nr 755 där Ing-Marie Hansson och jag talat för möjligheten att inrätta kombinationstjänster för omvårdnadsforskare, bestående av en del praktiskt vårdarbete och en del forskning. Landstingen skulle vara huvudmän för vårddelen, och staten skulle ansvara för forskardelen. Vi har nu nya vårdutbildningar vilkas målbeskrivningar står i samklang med de hälsooch sjukvårdspolitika mål som finns inskrivna i den nya hälsooch sjukvårdslagen, där också patientens rättigheter finns inskrivna. För att intentionerna i lagstiftning och utbildning skall få genomslag i vården behövs ett systematiskt utvecklingsoch rationaliseringsarbete. Glädjande nog har en omvårdnadsforskning kommit i gång i Sverige och de utbildade omvårdnadsforskarna utgör en värdefull utvecklingsresurs för hälsooch sjukvården som vi borde ta till vara. Att läkarna arbetar parallellt med forskning och hälsooch sjukvård har givit erfarenheter som kan tjäna som modell. Forskningsresultaten skulle Nr 133 med den föreslagna konstruktionen kanaliseras direkt in i vårdarbetet, där forskaren skulle möta problem att bearbeta. Omvårdnadsforskare i den direkta vården — både öppen och sluten vård kan komma i fråga — skulle bidra till att motståndet mot förändringar i invanda rutiner bryts, och en ökad Utbildning för medvetenhet om möjlighet till förändringar som ger positiva resultat kan väsentligen förbättra arbetsmiljön i vården. När jag läste vad utskottet anfört när det gäller motion 755 trodde jag först att utskottet helt missförstått motionens syfte. Utskottet nämner huvudsakligen det statliga stöd i form av schabloniserat bidrag som används av utbildningshuvudmännen för inrättande av lärartjänster och att det för den kommunala högskoleutbildningen inom vårdområdet finns kommunalt reglerade lärartjänster med särskild inriktning på forskningsoch utvecklingsarbete, för vilka tjänster doktorsexamen är behörighetskrav. Motionen berör inte lärartjänster utan tjänster med direkt arbete i vården kopplat till forskning. Nu har jag erfarit att det sedan den 1 juli 1982 kan utgå ett schabloniserat statligt bidrag utan anknytning till lärartjänster och att det alltså är möjligt för landstingen att inrätta sådana kombinationstjänster som motionen avser. Herr talman! Jag har därför inget annat yrkande än utskottets och får väl i fortsättningen försöka inspirera landstingen att utnyttja den möjlighet som finns. Men om det visar sig uppstå svårigheter eller oklarheter när det gäller genomförandet får vi återkomma.

Herr talman! Svensk vattenlagstiftning har internationellt ett mycket gott anseende. Ändå har vi här i riksdagen i dag att ta ställning till en ny och omarbetad vattenlag. Jag konstaterar att detta är ett av riksdagens största lagstiftningsärenden i modern tid. Jag noterar också att i stora delar är utskottet enigt. Den nuvarande vattenlagens detaljreglerande tillåtlighetsregler ersätts i den nya av mera allmänt hållna regler, och detta gör lagen mer lättläst och mer lättillgänglig för allmänheten och för prövning. Enligt lagen tillkommer rätten till vatten den som äger den fastighet där vattnet finns. Vidare kan man konstatera att exploateringsintressena träder något tillbaka för allmänintresset i den nya lagen. Jag sade att i stort sett är utskottet enigt, men till betänkandet har fogats fem reservationer och två särskilda yttranden. Reservationerna är gemensamma för de borgerliga partierna. I den första reservationen tas tillståndsplikten för jordbruksbevattningen upp. Utskottets majoritet förordar regler som medför en allmän skärpning av tillståndsplikten beträffande jordbrukets möjligheter att utnyttja vattentillgångar för bevattning. Vi reservanter anser att förslaget utgör en alltför långtgående inskränkning i markägarens rådighet över vatten. Det kan i praktiken bli så att en markägare som disponerar vatten som inte på något sätt har beröring med någon annan markägare kan bli tvingad att söka tillstånd. Vi reservanter anser att förslaget i stället bort utformas på samma sätt som för dikning, dvs. att skyldighet att söka tillstånd skall föreligga då det finns sannolika skäl för påverkan på motstående intresse. Det bör ankomma på tillsynsmyndigheten, i det här fallet länsstyrelsen, att vidta åtgärder om negativa effekter skulle uppstå. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 2 diskuteras prövningssystemet. Majoriteten förordar här en administrativ prövning men anser sig inte ha tillräckligt underlag för att nu genomföra en sådan. I propositionen föreslogs att det judiciella systemet även i fortsättningen skulle följas vid prövning enligt denna vattenlag. Reservanterna stödjer här propositionen och anser ytterligare utredning helt onödig. I den tredje reservationen till betänkandet behandlas markavvattning och naturvårdsintressen. Majoriteten anser i denna fråga att naturvårdsintressena har svårt att hävda sig vid torrläggningsföretag. Man föreslår därför att regeringen skall utreda och föreslå bestämmelser om tillståndsplikt för markavvattning i naturvårdslagen. Den samrådsplikt enligt 20 § naturvårdslagen som finns anses ej vara nog för att garantera naturvårdens intressen. Vi reservanter anser att den nya vattenlagen ger möjligheter för naturvårdsin tressena att få gehör för sina synpunkter. Det har fungerat väl hitintills. Utskottets majoritet gör här ett klart avsteg från principen om ett enhetligt och rationellt prövningssystem. Det samrådsförfarande som hittills har ägt rum bör vara nog. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. I reservation 5, som har anknytning till det särskilda yttrandet nr 2, tar vi upp övergångsbestämmelserna för äldre avgifter. Avgifterna när det gäller fisket har rättslig verkan 20 år och regleringsavgifterna 10 år framåt i tiden. I denna fråga har meningarna verkligen varit delade. Enligt oss reservanter gör utskottets majoritet sig här skyldig till ett klart övergrepp på rättssäkerheten. Vi anser, i enlighet med vad som framförs i propositionen, att de nu gällande avgifterna skall gälla till dess de enligt vattendom skall omprövas. Majoriteten föreslår att sådana avgifter, som fastställts genom vattendomar, meddelats och vunnit laga kraft före den nya lagens ikraftträdande, skall uppräknas redan 1984. Vi reservanter anser att det är uppenbart att denna uppräkning av löpande avgifter strider mot regeringsformens anda och de överväganden om den enskildes rättstrygghet som har legat till grund för förbudet mot retroaktiv lagstiftning. Enligt vår uppfattning utgör ett upphävande av rättskraften hos ett stort antal lagakraftvunna domar ett brott mot principen om domstolarnas självständighet gentemot den lagstiftande församlingen. Majoritetens förslag om en höjning av avgifterna under fastställd avgiftstid innebär att den nya avtalsparten ensidigt frånträder avtalet och utnyttjar sin lagstiftningsmakt för att dra in mer pengar till det allmänna, med motsvarande ekonomiska förlust för vattenföretaget. Man kan ställa frågan om den sökande eller den som berörs kan lita på eller ha förtroende för staten. Jag yrkar, herr talman, bifall även till reservationerna 5 och 4.